Först några ord beträffande kopparpriserna som statsrådet berörde. Priserna har sjunkit, som det står i reservationen, under 1975, men kopparpriserna fluktuerar särskilt starkt. Den långsiktiga trenden behöver därför inte vara densamma som förändringen under ett visst år skulle kunna tyda på. Det blåser högervindar i den borgerliga biståndspolitiken i år, säger statsrådet. Vad finns det för täckning för det påståendet? I den mån det blåser högervindar så är det fortfarande i dénna fråga hos regeringen, eftersom man följer samma negativa linje även i år när det gäller att leva upp till sitt eget löfte att uppfylla enprocentsmålet det här året. Beträffande fullmakterna är det just för att regeringen här är måltavla som regeringen har tagit så illa vid sig. Men jag vill fråga fru statsrådet: Är det något märkligt i att riksdagens godkännande skall inhämtas vid en större ökning av planeringsramen för ett land? Tycker statsrådet verkligen att det är rimligt att riksdagens utskott skall få del av en summarisk papperslapp där det står inte bara ”förtroligt” utan ”strängt förtroligt”, och att regeringen sedan skall göra utfästelser med utgångspunkt i någon tjänstemans papperslapp och i realiteten för framtiden binda riksdagen? För märk väl att om man, som jag gör, håller på att löften skall infrias, då vill man inte gärna efteråt gå in och korrigera regeringens löften som är givna utomlands. Påstå inte, fru statsrådet, att den samlade borgerligheten vill försämra biståndspolitiken när verkligheten är att regeringen hela tiden i dessa frågor har fått drivas framåt! Tala inte om att rikta udden mot u-länderna när det är regeringen som känner sig stucken! Det är sannerligen, säger statsrådet i sitt anförande, en märklig u-landspolitik. Ja, det är det, men inte på samma sätt som fru statsrådet menar. Sju år i rad har regeringen liksom riksdagen lovat u-länderna att 1 96 av BNP skall ges i bistånd budgetåret 1974/75. Sedan hoppar regeringen av med stöd av moderaterna. Det är sannerligen en märklig u-landspolitik. Den 1 oktober 1972 förklarade regeringen att varubiståndet skulle komma att motsvara ”en påtagligt minskad andel av det totala biståndet”. Tre månader senare föreslog regeringen att varubiståndet skulle öka från 2 till 13 926 av biståndet. Budgetåret 1975/76 är det bundna biståndet uppe i 17,5 26. Det är sannerligen en märklig u-landspolitik. ”Enprocentmålet skall vara en ledstjärna och stimulans, men är bara ett etappmål”, står det i det socialdemokratiska biståndspolitiska programmet 1967. Nu betraktar regeringen enprocentsmålet som ett slutmål. Det är sannerligen en märklig u-landspolitik.

Herr talman! I det färdigskrivna anförande med Skansen och allt som fru Sigurdsen läste upp var det mycket vi saknade som skulle kunna vara ett bemötande av dagens debatt. Men med tanke på utskottets betänkande, som fru Sigurdsen också berört, kan det finnas anledning att säga någonting om hennes inlägg. Jag vill ställa en liknande fråga som fru Nettelbrandt framställde: Vad är det för udd som har riktats mot u-länderna från centerns sida? Vad är det som har varit svävande i fråga om centerns politik? Är det pengarna —- när fru Sigurdsens parti ligger 500 milj.kr.lägre för detta budgetår än vad centern gör? Var finns udden? Jag tycker inte att man skall kasta ut ett sådant påstående utan att verkligen kunna bestyrka det. Fru Sigurdsen kommer inte ifrån att det har gjorts en massa förklaringar om hur duktiga vi är, men faktum är att vi icke når enprocentsmålet under det utlovade budgetåret 1974/75. Det är bara att erkänna. Det är ett faktum som är konstaterat i siffror. Fru Sigurdsen talade om det stora behovet av u-hjälp. Naturligtvis finns detta behov, men när hon talade om att tillgodose det var det omigen fråga om ett framflyttande. Vi vill veta en sak: Vad skall göras under den vecka av april som finns kvar? Vad skall göras under maj och juni? Vilka är planerna efter juli? Skall ni skriva till dessa svältande människor och säga att på grund av den svenska budgetpolitiken och därför att socialdemokraterna inte vill kan ni inte få någon hjälp förrän efter den 1 juli. Det var ju det fru Sigurdsens anförande gick ut på. Planer och förberedelser kunde vi göra, men inte någonting mer, det fick vi veta i anförandet. Vad gäller Cuba vill jag bara säga att de priser jag anförde inte var berörda av sockerpriset. De var hämtade från Världsbankens uppgifter från år 1972, och 450 dollar per capita är en tämligen hygglig inkomst jämfört med de andra. Att centern skulle ha väckt en besynnerlig motion var något alldeles nytt för mig. Vi har talat länge om den i utskottet, men det är ingen som har sagt att den var besynnerlig förrän statsrådet Sigurdsen gjorde det i dag. Men jag förstår att fru Sigurdsens kunskaper om livsmedelsförsörjning väl inskränker sig till vad hon inhämtat vid besök på Skansen. Det är också en rätt kort tid statsrådet innehaft sin befattning som uhjälpsminister. Men det kanske går att inhämta litet mer kunskaper. Då kommer statsrådet att finna att dessa länder är mycket agrart betonade. Man bör observera att länderna är agrara och ur den synpunkten behöver ha hjälp inom detta område. Jag förstår att regeringen känner sig trampad på tårna när den inte får de stora fullmakter den vill ha. Men enligt min uppfattning är det nu så att riksdagen bör ha bestämmanderätten. Den mörkblå tonen, slutligen, beror väl fru Sigurdsen, på att socialdemokraterna har accepterat det mesta i betänkandet. Det finns bara tre reservationer och i övrigt har all den mörkblå tonen i utskottsbetänkandet svalts av socialdemokraterna.
Herr talman! Det är ytterligt sällan som man från talarstolen här i kammaren får höra ett sådant anförande som fru statsrådet Sigurdsens, så fyllt av slängar åt olika håll, grundade på en icke obetydlig begreppsförvirring. Jag skall be att få ta några exempel. För det första vill moderaterna inte upphäva fullmaktslagen i och för sig, utan vi har i motionen sagt att regeringen kunde inkomma med förslag till annan fullmakt. Det står uttryckligen skrivet. Moderaterna inser mycket väl att en fullmakt är nödvändig men vill att regeringen skall lägga fram förslag till fullmakter av annat innehåll. För det andra vill moderaterna icke slopa biståndet till Zambia — det sade inte heller fru Sigurdsen — utan vi vill återföra biståndet till den storlek det hade förra året. Det är en relativt obetydlig reduktion, som är väl motiverad av Zambias inkomster av koppar, där priset genomsnittligt sett har stigit under en betydande period. Vad sedan angår sockerpriserna nådde fru Sigurdsen en oväntad höjd i sin retorik. Sockerpriset sades ha varit högt ”för någon tid sedan”. Var och en som har den minsta kontakt med svenskt jordbruk vet ju hur sockerpriserna har utvecklat sig under den senaste tioårsperioden. Jag skall emellertid inte trötta kammarens ledamöter med att läsa ur den tabell som jag har här i min hand och som ger statistiska belägg för den saken. Vad framtiden beträffar är det troligt att den trenden kommer att bestå, ty enligt utredningar som gjorts, bl.a. av FAO, kommer världskonsumtionen att stiga med 20 miljoner ton under en tioårsperiod, dvs. från nuvarande 80 miljoner till över 100 miljoner ton i början på 1980-talet. Detta visar alltså att prishöjningarna på socker inte är en tillfällig företeelse. Att Sverige har kommit relativt lindrigt undan beror på att vi var kloka nog att inte följa socialdemokraternas råd för några år sedan att lägga ned betodlingen, som i dag tillgodoser 75 926 av vår sockerkonsumtion. Beträffande Nordvietnam har moderaterna icke yrkat att vi skall springa ifrån det avtal som fru Sigurdsen har slutit utan riksdagens hörande. Vi står fast vid det. Vad vi vill är att uppta förhandlingar om tidigare nordvietnamesiskt övertagande av det ansvaret för projektet i fråga. Är det att svika u-länderna? Moderaterna har också i år yrkat på ett betydande belopp till Nordvietnam i enlighet med denna åsikt. Vi har yrkat på 210 miljoner, och det är detsamma som SIDA har begärt. Så stor var alltså vår fientlighet mot DRV, när vi skrev motionen i år, att vi kom till samma resultat som SIDA när det gäller biståndet till Nordvietnam i den delen!

Herr talman! Jag förstår att det är obehagligt för fru tredje vice talmannen Nettelbrandt och för herr förste vice talmannen Bengtson att kanske först nu ha upptäckt i vilken fålla man har hamnat. Jag har sagt att på vissa principiella områden som den samlade borgerligheten har hamnat i är det en påtaglig mörkblå framtoning. Ursprunget till dessa förslag kommer från moderaterna. Både herr Bengtson och fru Nettelbrandt reagerar starkt när jag säger att här riktas udden inte mot regeringen utan mot u-länderna, och jag har svårt att förstå hur man kan bestrida det påståendet. Det är väl uländerna som får känna av om man inte kan ha en sådan långsiktig planering som hittills, dvs. de kan ha en planering men de får inte veta någonting om resurserna. Och när man i u-länderna framför önskemål om en insats, så måste väl besväret bli deras, när vi från regeringen måste säga: Detta är kanske en större insats, och då måste vi gå tillbaka till riksdagen. Vi måste då återkomma till u-länderna med besked om huruvida insatsen får göras eller inte. Jag har väldigt svårt att förstå att det här inte är riktat mot u-länderna, även om jag samtidigt förstår att herr Bengtsons och fru Nettelbrandts avsikt var att rikta udden mot regeringen. Sedan till herr Bengtson. Jag skulle kunna citera åtskilligt ur centerpartimotionen, som jag finner mycket besynnerlig, men jag skall bara ta några exempel. Centern säger i sin motion bl.a. att det är angeläget att det svenska industribiståndet ”utformas så att riksdagen får ett av görande inflytande på var och hur det svenska industribiståndet skall sättas in”. När det gäller industrialiseringen säger man att det skall satsas på småindustri. Samtidigt säger man, mycket generöst, att u-länderna måste ges praktiska möjligheter att så detaljerat som möjligt planera sin ekonomiska och sociala utveckling. Man säger också att de svenskfinansierade insatserna bör ”efter överenskommelse med samarbetslandet vara så utformade att de oavsett rådande inrikespolitiska situation i samarbetslandet har en fördelningspolitisk och därför jämlikhetsskapande effekt. Med biståndsprojekt utformade efter dessa linjer försvinner även varje risk att vårt land genom samarbetet otillbörligt skulle blanda sig i andra länders inre angelägenheter.” Ja, det är klart att så här kan man skriva i en motion och tro att detta är ett Sesam öppna dig. Hela det utomordentligt svåra fördelningspolitiska problemet löser centerpartiet genom att säga att vi efter överenskommelse med samarbetslandet skall utforma insatserna osv. Behövs det då inget samarbete och inga aktiva insatser från det land där utvecklingen skall äga rum? Är insatsernas effekt oberoende av jordinnehav, arrendelagstiftning, prisreglering osv.? Detta är i varje fall sådana områden där både FN och Världsbanken i sin oskuld tror att mottagarländernas egna åtgärder är avgörande. Detta var bara några korta bevis hämtade ur den centerpartistiska motionen, som jag vidhåller är mycket besynnerlig.

Herr talman! Om fru statsrådet på allvar tror att vi först nu skulle ha upptäckt i vilken fålla vi har hamnat, vill jag genast ta fru statsrådet ur den villfarelsen. Jag tror att jag vågar påstå att vi vet vad vi gör. Det är väl u-länderna som det blir negativt för, säger fru statsrådet, om man inte kan ha en långsiktig planering. Vad är det som säger att planeringen behöver bli mindre långsiktig för att riksdagen får ett större inflytande? Statsrådet utgår ifrån att det blir sämre ur alla synpunkter, om frågorna behandlas i riksdagen på ett tidigt stadium. Det är verkligen en felsyn. Om regeringen inte ständigt hade drivits framåt just av riksdagen, hade det varit verkligt negativt för u-ländernas del. Jag tycker dessutom, fru statsrådet, att det är oförsynt att beskylla riksdagen för att vara en samling människor som både saknar engagemang för u-ländernas problem och saknar förmåga att sörja för en god planering framåt. Ingetdera är med sanningen överensstämmande. Därför är det heller inte riskabelt att låta riksdagen ha ett inflytande. Det är tvärtom fullkomligt naturligt, särskilt när vi rör oss med tal i storleksordningen 7 miljarder, att svenska folket vill vara med i planeringen. Att det inte bör ges några lättvindiga löften när regeringsledamöter är ute på resor är också självklart. I annat fall hinner man gå till riksdagen. Man raserar ingenting i den biståndspolitik som vi har varit ganska överens om hittills om riksdagen får detta inflytande, utan tvärtom har vi då möjligheter att bygga vidare på den, vilket utskottet också talar om. Dessutom, herr talman, vill jag göra ett påpekande som inte är alldeles oväsentligt. Vi har fått en ny grundlag. Det är då viktigt att vi så långt möjligt söker följa grundlagen.

Herr talman! Den som vill att riksdagen skall bestämma mera i ulandsfrågorna och inte vill ge regeringen för stora fullmakter riktar udden mot u-länderna — det var kontentan av vad statsrådet Sigurdsen sade. Vi kan inte dela den uppfattningen. Vi anser att all offentlig makt i Sverige skall utgå från folket och att riksdagen skall ha det avgörande inflytandet. Det är mycket vanligt i olika sammanhang att regeringen utlovar någonting ”under förutsättning av riksdagens godkännande”. Det är ingen olägenhet om det görs undersökningar i länder som får u-hjälp och man sedan presenterar resultatet för riksdagen, som fattar beslut senare. Sådant är inte någonting som sker inom en månad, utan det är ofta fråga om längre tider. Fru Sigurdsen talade återigen om vår motion och sade att hon finner den besynnerlig. Men det är inte alldeles säkert att den är besynnerlig bara därför att fru Sigurdsen finner den besynnerlig. Statsrådet läser valda delar ur motionen och säger att allt det där kan hon instämma i men att det är svårt att genomföra det. Detta var väl ett bra betyg åt motionen! Det är en målsättning som man skall sträva efter att uppfylla. Att man i de olika länderna vidtar åtgärder som syftar till bättre social och ekonomisk utveckling och större jämlikhet, är det någonting som statsrådet Sigurdsen är emot? Vi trodde faktiskt i centern att det är önskvärt att sträva efter det, och det målet kan man förverkliga genom vissa åtgärder som hjälper u-länderna. Det talades också om att vi skulle rikta en attack mot Nordvietnam. I utskottsbetänkandet föreligger en handling som jag kan fråga statsrådet om. Det står i ett citat att utskottet har fått del av en promemoria som upprättats inom SIDA, och så följer en del svepande formuleringar om olika saker. Promemorian skall ha upprättats inom SIDA, men SIDA:s styrelse står inte bakom den, eftersom den inte har behandlats i styrelsen. Generaldirektören har inte varit med i detta sammanhang, utan det måste ha varit någon tjänsteman som har skrivit ihop promemorian med dess mycket svepande formuleringar. Något genmäle skall jag inte gå in på här, men frågan kommer att behandlas av herr Korpås, så om fru statsrådet är kvar i kammaren kan vi diskutera saken senare. När man planerar så stora projekt som detta, bör man då inte beakta huvudpunkterna — beträffande ekologin, etniska minoriteter, regionalpolitiska konsekvenser, sysselsättningseffekter och teknologivalet? Jag kan inte finna annat än att det som har sagts från centerhåll är fullkomligt korrekt. Statsrådet Sigurdsen har inte kunnat bemöta det som sagts, utan faktum kvarstår att socialdemokraterna har en svag ställning när de inte vill uppnå enprocentsmålet och inte vill ge riksdagen större inflytande på u-hjälpens utformning.
Herr talman! Fru statsrådet talade om hjälpbehovet i Indokina. Detta är förvisso stort, och det kommer förvisso att bli ännu större. I det sammanhanget kan jag inte underlåta att fästa uppmärksamheten på ett särskilt yttrande till utrikesutskottets betänkande nr 5, där vi inom moderata samlingspartiet understryker att om det är fråga om humanitär hjälp bör den principen gälla, att man — särskilt efter ett inbördeskrig — i första hand anlitar internationella organ sådana som Förenta nationerna eller internationella hjälporganisationer såsom Röda korset eller andra likvärdiga. Jag tror det är mycket angeläget att detta sägs.

Herr talman! Fru Nettelbrandt gör sin egen tolkning av vad jag har sagt. Fru Nettelbrandt påstår att jag antyder att riksdagen är en samling människor utan engagemang. Det har jag inte sagt. Vad vi vänder oss mot när det gäller den borgerliga enigheten i fråga om biståndsutfästelserna, möjligheten att sluta avtal om insatser som är större — någon annan definition har vi inte fått — är att den detaljreglering som riksdagen skulle göra skulle försvåra och fördröja samarbetet med u-länderna. Och naturligtvis skulle u-länderna tycka att det var egendomligt om vi sade att det eller det projektet kan vi inte ge några löften om, därför att vi först måste fråga den svenska riksdagen. Det måste leda till en ökad byråkrati i detta sammanhang. Jag känner mycket väl det stora intresse och engagemang som finns i riksdagen och hos stora delar av svenska folket för u-landsfrågorna. När det gäller enigheten i denna fråga inom borgerligheten vill jag än en gång påpeka vad jag sade i mitt huvudanförande: Behandlingen av frågan är en annan i konstitutionsutskottet än vad den är i utrikesutskottet. I utrikesutskottet har borgerligheten gått tillsammans om en reservation. Fru Nettelbrandt! Det ges inga lättsinniga löften om biståndsinsatser vid resor. Den egentliga planeringen av skogsindustriprojektet i Nordvietnam har pågått i ungefär tre år. Det är alltid noggranna förberedelser och diskussioner med mottagarlandet i fråga om de insatser som vi skall sluta avtal om. Herr Torsten Bengtson drog också sina slutsatser av vad jag sade om den som jag tycker besynnerliga centermotionen. Om man läser den får man en bild av hur centern vill att de samhällen, de länder skall se ut som vi skall samarbeta med. Jag förstår inte hur vi skall kunna förändra dem utan att gripa in i ländernas inrikespolitik. Mycket av vad som skrivs i centermotionen ger intryck av att man menar att om bara uländerna ser ut som centern vill, då skall vi samarbeta med dem. Jag tror inte det hjälper om jag än en gång citerar den utförliga beskrivningen av de effekter som skogsindustriprojektet har för Nordvietnam. Jag sade att det i betänkandet finns en mycket klarläggande bild av. Jag sade" visserligen att jag kanske talade till döva centeröron när jag försökte påtala att projektet får positiva effekter och inte de negativa effekter som herr Torsten Bengtson påstår att det får. Jag tror emellertid inte att jag skall ödsla tid på att upprepa detta för herr Bengtson.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket viktigt att slå fast en sak efter den debatt som statsrådet Sigurdsen just har haft med utskottets företrädare. Principerna för den svenska biståndspolitiken måste ligga fast. Som också fru Nettelbrandt konstaterat måste vi kunna göra utfästelser som sträcker sig några år framåt i tiden. Vi begär av mottagarländerna att våra projekt skall kunna fogas in i en långsiktig planering för att på det viset göra största möjliga nytta. Då är det också alldeles naturligt att det skall vara möjligt att, inom de anslag som riksdagen beslutat om och utifrån de allmänna vägledningar i övrigt som riksdagen ger, föra en dialog mellan SIDA och våra programländer.

Industripolitiken i Nordvietnam eller i något annat land skall 1. ex. inte bestämmas vare sig på någon centerstämma eller på någon annan partikongress. Att de här grundläggande principerna, som vi länge varit överens om, inte ändras nu är desto mera rimligt som det f. n. sitter en biståndspolitisk utredning med representanter för alla partier, en utredning från vilken man har anledning att vänta sig nytänkande kanske också på det här området. Det är också riktigt att slå fast vad fru Nettelbrandt konstaterade, nämligen att det finns en majoritet i utskottet för att anslagsramarna till programländerna i de flesta fallen inte skall ändras. Jag kan, herr talman, inte finna att de här principerna, som jag velat understryka, skulle behöva rubbas därför att man kräver att riksdagen skall spela en aktivare roll än den f.n. gör. Vad utskottsmajoriteten på den här punkten begär är, såsom vi i vårt parti uppfattat det, en precisering av de fullmakter som redan gäller. Hur den preciseringen skall utformas, dvs. hur fullmakterna skall se ut i detalj, får vi naturligtvis anledning att ta ställning till om det här förslaget bifalles och vi får ett förslag från regeringen. Att påstå att detta önskemål från riksdagen att få spela en aktivare roll inom ramen för gällande principer för vår biståndsplanering skulle vara att göra sig till tals för en biståndspolitik med udden riktad mot u-länderna är, med förlov sagt, rent nonsens. Får jag därefter, herr talman, tacka fru Sigurdsen för svaret på min fråga om hjälp till flyktingar i Sydvietnam. Flyktingproblemet i Indokina har alltid varit omfattande. Knappast någonstans i världen under något skede har ett område rymt så många hemlösa människor. Det har alltså länge funnits anledning till stora hjälpinsatser i den här delen av världen. När jag ställde min fråga stod det ganska klart att sammanbrottet för Saigonregimen var nära. Hundratusentals människor var på flykt från krigets fasor och från verkliga eller inbillade faror som väntade när makten över Saigonkontrollerade områden definitivt skulle komma att övergå i den andra sidans händer. I ett upprop från Svenska Vietnamkommittén, som jag själv skrev under, beskrevs dessa människors situation. De är fullständigt utblottade, deras hem har bränts, de rislager de lyckats gömma undan har förstörts, deras byar är späckade med bomkratrar där malariamyggen kan frodas. De behöver vår hjälp. Det var detta upprops budskap: hjälp med mat, medicin och pengar. Det var en vädjan som först och främst riktade sig till enskilda människor, men naturligtvis också indirekt till Sveriges riksdag. Den fick sitt gensvar i ett besked från regeringen om ett tiotal miljoner som genast ställdes till förfogande genom, som fru Sigurdsen vid det tillfället sade, om jag minns rätt, en bottenskrapning av befintliga reserver för sådana här ändamål. Det finns givetvis anledning att vara tacksam för det beskedet. Men det finns också, herr talman, anledning att påminna om den debatt vi hade här i kammaren för mindre än ett halvår sedan, i december förra året. Då gällde det också människor i nöd. Hundratusentals människor som svalt och dog, inte därför att bombplan och pansar skövlat deras risfält utan därför att årslång torka på sina håll och översvämmande floder på andra hade lett till missväxt och en av historiens värsta hungerkatastrofer. Då pekade vi från folkpartiets sida på den situationen som en särskild anledning för Sverige att leva upp till löftet att det budgetåret vi då diskuterade — och f. ö. även diskuterar i dag — ge 1 96 av vår bruttonationalprodukt till bistånd. Pengarna borde bl.a. kunna användas, sade vi, till att köpa upp en del av det oväntat stora svenska spannmålsöverskottet. Hur majoriteten reagerade den gången har många redan påmint om. Först försökte man hindra att saken alls diskuterades, den hörde inte hemma på riksdagens dagordning, sades det. När den manövern misslyckades sade man visserligen ja till att vi skulle köpa svensk spannmål, till sista vetekornet rent utav, men för pengar som redan var anslagna och avsedda för helt andra ändamål. Det är därför som fru Sigurdsen i dag, trots att hon barskrapar alla till buds stående medel, inte kan ge mer än ett tiotal, välkomna givetvis men också klart otillräckliga, miljoner. Med de extra 500 miljoner som vi den gången föreslog och vilket förslag vi nu upprepar så hade vi kunnat göra en större insats för flyktingarna i Vietnam. Och det hade förvisso varit befogat. Men det förekom också andra mer principiella argument emot en stor svensk insats den gången; för ett halvår sedan. Det lönar sig inte att göra en insats, nöden är för stor. Den som tror ”att det är möjligt att med u-hjälp klara situationen i världen, gör —-—-- sig skyldiga till helt felaktiga slutsatser”. Det fick vi veta av en av de socialdemokratiska talesmännen, tillika ordförande i utrikesutskottet. Det är viktigt att angripa ”de bakomliggande orsakerna till katastrofen” sade en annan talesman för samma parti, tillika dess vice gruppordförande här i kammaren, och pekade på behovet att i stället bygga dammar och ändra markanvändningen. En tredje representant för regeringspartiet spann på samma tema och tyckte att insatser för människor i akut nöd var ett sätt att ”köpa sig samvetsfrid med kortsiktig katastrofhjälp”. Det sista, herr talman, kanske i viss mån är riktigt. Jämför vi med vår egen standard är det spottstyvrar som vi ger ifrån oss för att hjälpa andra. Men det gäller i så fall hela vår u-hjälp och är på inget sätt något stöd för tanken att det skulle finnas ett motsatsförhållande mellan kravet på katastrofhjälp och insatser för mer grundläggande förändringar i ulandssamhällena. Läget i Vietnam, som i dag står i förgrunden, visar det. Sverige kan och skall enligt vår mening stödja opinionsbildningen för att Parisavtalet efterlevs, för att människorna också i Vietnam skall få avgöra sin politiska framtid. Vi kan och skall göra det lilla vi förmår för att genom långsiktig utvecklingshjälp hjälpa människorna i den här delen av världen på fötter. Men vi behöver inte se det som ett sätt att köpa oss samvetsfrid att vi samtidigt gör katastrofinsatser för att avhjälpa den akuta nöd som skapats i krigets spår. De insatserna gör vi inte i stället för att angripa de bakomliggande orsakerna till sociala orättvisor, utan vi gör dem för att fler skall vara i livet när frigörelsen genomförts och för att vi anser att det alltid är en bjudande humanitet att hjälpa människor som har det svårt. I andra länder är den politiska situationen annorlunda. Men som liberaler kan vi aldrig låna oss till tanken att detta skulle få oss att se annorlunda på individens värde. För oss kan humanitet aldrig stå i motsats till social omvandling. Vad vi eftersträvar är ju en social omvandling som skapar samhällen vilka tar större hänsyn till människan. Hur skulle det då kunna vara något suspekt i att rädda liv, att ta hand om flyktingar och att mildra en hunger som kan göra barnen mentalt skadade för livet? Eller för att ställa frågan på sin politiska spets: Vad är det som gör att det är fel att göra detta i ert land men rätt och riktigt att göra det i ett annat? Jag vill inte, herr talman, beskylla någon i denna kammare för cynism. Men de som i höstas med principiella motiveringar, av vilka jag har citerat några, förnekade vår skyldighet att hjälpa svältoffren i Indien, Bangladesh och i det afrikanska Sahelområdet och som i dag sätter sina namn under upprop om hjälp till flyktingar i PRR-kontrollerat område i Sydvietnam, är faktiskt skyldiga kammaren en förklaring. Förmodligen är den riktiga förklaringen, all uppvisad indignation och fina principer till trots, ingenting annat än den vanliga benägenheten hos många, inte minst hos regeringen, att förlägga de konkreta åtgärderna för att utjämna klyftan mellan rika och fattiga länder till något annat område än det man just diskuterar. Katastrofhjälp bör vi inte satsa på, säger man, när det ställs krav på större och snabbare insatser i länder som drabbas av svält. Det är långsiktigt bistånd som behövs i stället. Biståndet som sådant är inte det viktiga, säger man, när det ställs krav på att Sverige skall uppfylla enprocentsmålet i rätt tid och dessutom gå vidare utöver denna enda procent. Det är våra totala relationer med u-länderna som behöver förändras, svarar man. Men den här bristen på engagemang, den här obotfärdigheten när det gäller att fatta positiva beslut på de punkter man diskuterar vid varje enskilt tillfälle, brukar mycket sällan uppvägas av något större engagemang på de andra områden som man betonar som viktigare.

Man är på sina håll i debatten redan i full färd med att tolka den deklarationen och u-ländernas situation över huvud taget efter vad som passar egna syften och fördomar. Risken är stor att det här viktiga dokumentet, i stället för att bli det handlingsprogram som det var avsett att bli, blir en ursäkt för handlingsförlamning. För det första framställs den här deklarationen på sina håll ganska ofta som om den skulle innebära en nedtoning av kravet på överföring av ekonomiska resurser från rika länder till fattiga länder. Det är fel. Deklarationen tar upp en mängd frågor utöver de direkta resursöverföringarna — det är riktigt — viktiga krav på en starkare ställning för u-länderna i världshandeln, rätt för u-länderna att förfoga över sina naturtillgångar m.m. Men det har ju inte minskat tyngden i kravet på omfördelning av inkomsten. U-länderna, som utgör 70 96 av världens befolkning, svarar endast för 10 96 av världens inkomst. Det konstaterade FN:s extra generalförsamling i den deklaration där man manade till insatser för att ”undanröja den allt större klyftan mellan utvecklade länder och u-länder”. Konkret manar man de rika länderna att öka det offentliga biståndet så att det överträffar den gällande FN-deklarationen om enprocentsmålet.

Man säger att världshandeln är för liberal. Och visst måste u-länderna under ett uppbyggnadsskede ha ett visst skydd för sin hemmamarknad. I och med att man accepterar det, ger man naturligtvis visst avkall på frihandelsprinciperna.

textilier, konfektion, lädervaror och livsmedel, är helt undantagna från liberala importregler; att tullarna är högre på förädlade varor, vilket gör de effektiva tullarna på själva bearbetningen mycket stora och försämrar u-ländernas möjligheter att bryta sig ur sitt ensidiga råvaruberoende. En annan inte ovanlig diskussionslinje är att livsmedelskrisen i världen är marknadsekonomins fel. Till det kan man säga att visst är de rika ländernas konsumtionsmönster ett huvudskäl till livsmedelskrisen, jämsides med den snabba befolkningsökningen i de fattiga länderna. Vi i den rika världen låter t.ex. 80 96 av den spannmål vi förbrukar gå via kreatursfoder. På så sätt går en mängd protein förlorad. En svensk förbrukar nästan fem gånger så mycket primärkalorier som en indier. Men det här är en fråga om inkomstfördelning i världen och om konsumtionsmönster i de rika länderna, inte om marknadsekonomi eller socialistisk planhushållning. Den absoluta och akuta bristen på spannmål de allra senaste åren beror i själva verket — och det kan inte rimligen marknadsekonomierna bli beskyllda för — på att Sovjetunionen haft svårigheter med sin spannmålsproduktion. 1972/73 gick Sovjetunionen och Kina ut på världsmarknaden och köpte 25 miljoner ton vete. Det är halva världshandeln med vete under ett normalår, och det var väsentligen därför bristen blev så stor. Dessutom har Sovjetunionen och andra östeuropeiska länder, precis som vi själva, lagt om sitt konsumtionsmönster till förmån för mer köttkonsumtion i takt med välståndsutvecklingen, och det kräver naturligtvis ständigt större arealer för växtproduktion.

Den ekonomiska tillväxten behöver bromsas är ett fjärde, inte ovanligt påstående. Den behöver t.o.m. övergå i nolltillväxt, säger man på sina håll, och menar att det skulle vara en patentmedicin för att lösa världsproblemen. Och visst bör slöseriet minska, precis som jag nyss varit inne på, framför allt slöseriet med energi och knappa råvaror. Men när vi vet att världen om tio år, alldeles oavsett vad vi gör, kommer att ha ungefär en miljard fler människor än i dag, kan jag inte se det som något annat än fruktansvärt ansvarslöst att gå ut och plädera för att resurserna inte skall öka. Det är klart att resurserna måste öka, men de måste bli rättvisare fördelade än de är f.n. Man brukar också — jag skall ta det som ett sista exempel på vad jag tycker är vanföreställningar i den biståndspolitiska debatten — säga att det inte är biståndet som u-länderna egentligen behöver utan möjligheten att föra ett maktspråk. Det anförs inte minst från socialistiskt håll, där man inspirerats av oljeländernas framgång med deras oljeblockad mot industriländerna. Och visst är det bra om u-länderna kan stärka sin maktposition och därmed sätta ett större tryck på de rika länderna att handla solidariskt. Men det är fullkomligt illusoriskt att tro att det här skulle kunna vara en lösning för flertalet u-länder. Oljeländerna har en alldeles unik position. De flesta av dem har vi inte anledning att i rent ekonomiskt avseende över huvud taget betrakta som u-länder. Och inget av de länder som vi talar om när vi menar egentliga u-länder är i besittning av någon råvara med tillnärmelsevis den strategiska betydelse för de rika ländernas konsumtion som oljan har. Därför måste den riktiga slutsatsen bli att vår solidaritet med u-länderna behövs — inte för att hindra dem från att tillgripa bojkotter som kan skada de rika ländernas ekonomier. De behöver vår solidaritet därför att de är svaga, därför att de — till skillnad från oss — aldrig kan föra något maktspråk. Jag tror, herr talman, inte ett ögonblick att våra biståndsinsatser ensamma förmår lyfta de fattiga länderna ur deras misär. Så långt kan Arne Geijer ha rätt i det citat från den förra biståndsdebatten som jag tidigare återgav.

Men vad jag tycker är riktigt att slå fast — och det är det jag velat framhålla med detta anförande — är att vi inte varje gång vi ställs inför konkreta förslag, som skulle kunna föra u-länderna en bit framåt, skall avstå från att fullgöra den insatsen. med hänvisning till behov och åtgärder på andra områden eller till omställningar och nyprövningar som kan komma att krävas i framtiden. Detta är just — så tycker jag bilden framstår — svagheten i de rika ländernas uppträdande visavi de fattiga: viljan att göra det man kan och att göra det nu.

Listan, herr talman, över löften som svikits skulle bli en mycket viktig punkt kortare om den svenska riksdagen i dag röstade för att det redan alltför länge förhalade enprocentsmålet nu skall infrias.

Herr talman! Jag framhöll i mitt första anförande samma uppfattning som den herr Ullsten anförde, nämligen att vårt bistånd aldrig kan bli av avgörande omfattning i förhållande till de totala behoven i u-länderna. Jag sade också att man ofta av debatten kan få det intrycket — i varje fall av många debattörer — att om vi bara gav en viss kvantitet skulle vi kunna avhjälpa dessa behov. Jag noterar alltså att herr Ullsten i detta avseende har samma uppfattning som jag. Vi diskuterar i dag en del av en budget, som regeringen presenterade för riksdagen i januari och som omspänner 93 miljarder kronor. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om hur mycket av dessa 93 miljarder som skall anslås till u-landsbistånd, till arbetsmarknadsinsatser, till utbildning eller vad det nu kan vara. Också från herr Ullstens parti har ju i det sammanhanget anförts en del uppfattningar som inte ligger i linje med regeringsförslagen. Men jag tror att vi inte ens genom att anslå alla de 93 miljarderna till u-landsbistånd, om nu någon skulle komma på den idén, skulle kunna klara alla de svårigheter och all den nöd som finns ute i u-länderna. I en realistisk politik måste man ändå ta hänsyn också till behov och åtgärder på andra områden, även om herr Ullsten inte ville höra talas om det i dessa sammanhang. Jag får självfallet del av opinionsyttringar som ger uttryck för olika uppfattningar i dessa frågor. En del säger att vi ger alldeles för litet i u-landsbistånd medan andra menar att vi ger alldeles för mycket, att vi borde skära ner på biståndsanslagen. Jag har tidigare kunnat redovisa att vi redan under föregående år nådde FN-målet 0,7 96. Jag kan också redovisa att när det gällde att ge svar på den vädjan om insatser för de hårdast drabbade länderna som FN framförde förra året har Sverige lämnat 350 milj.kr., om man lägger ihop det som har gått direkt till våra mottagarländer som extra bistånd och det som har gått till FN-organisationerna. Herr Ullsten var också inne på livsmedelssituationen och våra möjligheter därvidlag. Det kan då kanske ha sitt intresse att nämna den siffra som gäller våra totala veteleveranser till u-länderna innevarande budgetår. Det rör sig om ungefär 300 000 ton vete. Jag tycker alltså att Sverige hävdar sig gott i jämförelse med andra i-länder när det gäller insatser för u-länderna. Till slut, herr talman, skulle jag vilja komma med en personlig reflexion. Efter att ha lyssnat till herr Ullsten vill jag uttrycka ett beklagande över att han inte har haft tillfälle att mera påtagligt påverka det borgerliga agerandet i utrikesutskottet. Jag tror att betänkandena skulle ha sett annorlunda ut då.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru Sigurdsen för komplimangen, även om den möjligen väsentligen var taktiskt motiverad. Det föreligger ingen motsättning mellan mig och fru Nettelbrandt om hur majoritetens krav på större insyn från riksdagen i biståndsplaneringen skall tolkas. Vi har begärt en precisering av den fullmakt regeringen har och som vi menar att regeringen inte skall mista. Det kan vara naturligt, eftersom fullmaktens omfattning i pengar stiger i och med att biståndsanslagen blir större och större. Jag har som sagt väldigt svårt att se varför man ifrån socialdemokratiskt håll skall behöva bli så uppskärrad över detta krav som från vår sida är förenat med ett klart uttalande att principerna för biståndet och biståndsplaneringen skall ligga fast. Det som fru Sigurdsen hade att säga i övrigt uppfattade jag egentligen inte som några invändningar. Vi är överens om att biståndspolitiken från ett rikt land, såsom Sverige, inte innebär att vi på något sätt har åtagit oss att försörja u-länderna. Vi har bara åtagit oss att göra en insats med kapital och personal för att u-länderna själva skall kunna utveckla sina resurser i människor och naturtillgångar. Och då är det också alldeles klart att det finns utrymme för mera än vad Sverige har presterat i dag.

Vi tycker att man redan detta budgetår borde uppnå 1 96 av bruttona tionalprodukten, och det betyder ytterligare 500 milj.kr. i u-landsbistånd.

Herr talman! Biståndsdebatten är ju sedan många år en av de fasta punkterna i riksdagens arbetsschema. Den starka ökningen av antalet fria stater i den tredje världen har gjort vår biståndspolitik till en viktig del av den svenska utrikespolitiken, och biståndsanslagens betydande storleksökning gör dem också rent materiellt till tunga inslag i den svenska statsbudgeten. När Sverige under nästa budgetår uppnår det s.k. enprocentsmålet tillhör vi relativt sett de största bidragsländerna i världen. Det är naturligtvis bra att vi har kunnat orka med att häva oss upp till den placeringen. Det är också tillfredsställande att detta mål kunnat uppnås utan att biståndsanslagen behöver vägas mot eller prioriteras framför anslag till andra och mera näraliggande ändamål. Fixeringen vid ett procenttal i förening med dels de omätliga behoven i u-länderna, dels de ekonomiska resurser som det svenska näringslivet skapar även för denna verksamhet har gjort denna automatiska upp räkning av anslaget möjlig. Den nivå som biståndsanslagen nu uppnått kommer dock troligen att göra det nödvändigt att i fortsättningen använda andra bedömningar än procenträkningens vid bestämmandet av biståndsanslagens storlek. Enprocentsmetoden har varit ett användbart rättesnöre hittills — enkelt och lättfattligt och troligen med en pådrivande effekt. Men i framtiden kan nog biståndsanslagen inte behålla denna särställning vid budgetbehandlingen. Liksom i fråga om budgetens alla andra anslag måste biståndsanslagets storlek bedömas med hänsyn till tillgängliga resurser och andra behov. Den pågående biståndspolitiska utredningens förslag i detta avseende emotses med stort intresse. Den svenska utrikespolitiken har länge präglats av betydande samstämmighet mellan riksdagens partier vid bedömningen av viktiga frågor. Det har varit en styrka utåt på många sätt. Men samtidigt har naturligtvis den utrikespolitiska debatten här hemma dämpats. På det biståndspolitiska området har emellertid utvecklingen följt en annan linje. Det har lett till både allvarliga motsättningar i riksdagen och till en debatt ute i landet. Jag har många gånger från denna plats uppriktigt beklagat dessa motsättningar, eftersom de på ett för biståndssaken olyckligt sätt rubbat en betydande del av den svenska allmänhetens förtroende för regeringens biståndspolitik. På detta område, om något, borde regeringen ha bemödat sig om att gå hand i hand med riksdagen, men det har uppenbarligen från regeringens sida inte funnits någon vilja till en sådan samverkan. I flera principiellt mycket betydelsefulla frågor har därför den socialdemokratiska minoritetsregeringen nu fått majoriteten i utrikesutskottet emot sig. Det är verkligen inte bra att viktiga delar av den svenska utrikespolitiken därför om några timmar måste avgöras genom lottdragning. Regeringens oskickliga handlag måste än en gång allvarligt beklagas. Dess följder kan göra att det blir svårare att i framtiden samla svenska folket kring önskvärda höjningar av biståndsanslagen. Det finns följdriktigt många reservationer vid utrikesutskottets biståndspolitiska betänkande i år. Jag skall kommentera några av dem. I reservationen 26 fullföljer herr Hernelius och jag ett gammalt moderat yrkande om högre anslag till den verksamhet som olika enskilda organisationer bedriver i u-länderna — ofta med stor framgång och föredömligt effektivt i förhållande de knappa resurserna. År efter år har moderata motionärer yrkat på högre anslag till Lutherhjälpens och Röda korsets och missionens och Rädda barnens olika biståndsprojekt. Sakta men säkert har också anslagsposten höjts. I årets budgetproposition är den upptagen med 35 milj.kr., dvs. samma belopp som innevarande budgetår. Reservanterna anser att de sedan föregående år språngvis ökade kostnaderna för t.ex. olja och livsmedel och den allmänna inflatoriska utvecklingen motiverar en höjning av beloppet till 50 milj.kr. Om så inte sker kommer vissa delar av den nyttiga verksamhet som nu bedrivs i farozonen. Det har sagts att de hittillsvarande anslagen till enskilda organisationers verksamhet varit tillräckliga. Det betyder alltså att dessa organisationer inte i något fall av brist på statligt bidrag har tvingats avstå från att starta något välmotiverat projekt. Om emellertid anslaget höjs på det sätt som föreslås i reservationen 26 skulle SIDA inte behöva enbart vänta på bidragsansökningar från de enskilda organisationerna. SIDA skulle i stället få råd att ta initiativ och själv föreslå de enskilda organisationerna att starta och driva det ena eller andra projektet, allt för att i högre grad än hittills utnyttja de enskilda organisationernas erfarenhet och kunnande i u-landsarbetet. En ökning av de enskilda organisationernas sektor skulle dessutom medföra den fördelen att en ökande del av våra biståndsresurser skulle kanaliseras genom organisationer som i hög grad har den svenska allmänhetens förtroende. Jag tror nämligen inte att man skall underskatta det psykologiska värdet av att allmänheten har lärt sig att den mat som förmedlas av Lutherhjälpen och Röda korset och Rädda barnen till sista tuggan hamnar i de hungrigas munnar. I årets budgetproposition framläggs förslag rörande ökat stöd till ulandsforskningen och rörande dennas inriktning och organisation. I väsentliga delar bygger dessa på u-landsforskningsutredningens förslag. I ett avseende avviker emellertid propositionen från utredningen. Det gäller organisationsfrågan. Från moderat håll har vi gjort en bedömning som är rakt motsatt den som regeringen har gjort. Vi anser att utredningens förslag om en fristående nämnd för utvecklingsforskning främjar forskningens nödvändiga frihet på ett bättre och mera förtroendegivande sätt än regeringsförslagets s.k. beredning för u-landsforskning. Herr Hernelius och jag har därför i reservationen 28 yrkat att organet för utvecklingsforskning skall ges en självständig ställning. Dess styrelse bör också ha en majoritet av forskare med erfarenhet av dels u-landsforskning, dels tvärvetenskaplig och mångvetenskaplig samverkan. Endast därigenom kan skapas garantier för att forskningen kan utformas så att den bidrar till att höja u-ländernas forskningskapacitet att utbilda forskare i u-land att så långt möjligt förlägga forskning till u-land att på ett effektivt sätt sprida forskningsresultat till främst beslutsfattare i u-land att förankra utvecklingsforskning i forskarsamhället. Liksom utredningen anser reservanterna att nämnden för utvecklingsforskning bör vara självständigt beslutande och medelsdisponerande. Vi delar också utredningens uppfattning att det är angeläget att nämnden får initierande och styrande uppgifter, dvs. att den får en offensiv funktion. Om reservationen 28 inte vinner riksdagens bifall kommer den moderata gruppen att i andra hand stödja utskottsförslaget om att beredningsansvaret tills vidare skall ligga hos SIDA. Det innebär nämligen en mindre bindning än regeringens förslag i avvaktan på det förslag i ämnet som den biståndspolitiska utredningen förväntas lägga fram. Liksom under föregående år har utskottets moderater och folkpartister enats om att i en reservation, nr 32, yrka på ett vidgat system för investeringsgarantier samt på förslag om utvecklingsbolag och för investeringsstudier. Enligt vår mening måste nämligen stora ansträngningar göras för att utveckla u-ländernas näringsliv och skapa arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter åt deras miljoner arbetslösa. Många u-landsregeringar vet detta och förstår att enbart gåvor och lån från den rika världen aldrig kan förslå för att väsentligt höja deras folks levnadsstandard. Därför satsar de på att utveckla en värdeskapade produktion inom både hantverk, småindustri och stora industriella företag. Sverige kan främja u-ländernas ekonomiska utveckling bl.a. genom att stimulera svenska företag att bygga upp producerande företag i u-länderna. Därigenom sker ett värdefullt överförande av kunnande på tekniska, ekonomiska, organisatoriska och kommersiella områden. Ett medel för sådan stimulans är en utvidgning av det svenska statliga investeringsgarantisystemet till att omfatta i princip alla u-länder. Även ett svenskt utvecklingsbolag av den typ som redovisas i industribiståndsutredningens betänkande skulle kunna få sin betydelse för u-ländernas utveckling mot ekonomisk frigörelse och höjd levnadsstandard. Det skulle kunna förmedla krediter för investeringar i u-länderna och hjälpa svenska företag med riskkapital för deras investeringar där. Alla vägar måste prövas som främjar u-ländernas ansträngningar att skapa förutsättningar för att deras medborgare skall kunna försörja sig genom eget arbete. Endast därigenom blir det möjligt för u-länderna att successivt bygga upp den välfärd som deras folk lika väl som i-ländernas har rätt att få del av. Herr talman!

Herr talman! Utvecklingen i u-landsvärlden har under de senaste åren varit ovanligt händelserik. Vi har de drastiska förändringarna i ekonomiskt avseende betingade av höjda priser på olja, övriga råvaror, livsmedel och annat, som gynnat en del länder men utarmat andra, redan mycket fattiga. Vi har också politiska förändringar i olika delar av u-landsvärlden som påverkar situationen för människorna där. Jag syftar bl.a. på frigörelsen från Portugals tidigare koloniala förtryck i Guinea-Bissau, Mocambique och Angola, där ju självständiga stater uppstår. Det ären naturlig och följdriktig utveckling att Sveriges tidigare stöd till befrielserörelserna i dessa länder nu avlöses av mer traditionellt biståndssamarbete. Utvecklingen i Indokina under den allra senaste tiden ger likaså en helt annan utgångspunkt för vidgade biståndsinsatser från Sverige. Detta kan för nästa år i betydande grad tillgodoses inom ramen för den föreslagna budgeten. Med andra ord, vi står inför en ny situation när det sålunda gäller att bygga ut det direkta bilaterala biståndet med flera nya mot En ny del av vår biståndshistoria börjar nu också när vi nått enprocentsmålet. Jag menar inte att det i och för sig var något märkvärdigt, att vi därmed nått ett slutmål. Som utrikesutskottet uttalar bör våra insatser även i framtiden öka i takt med vårt lands ekonomiska möjligheter. Vad jag vill betona är betydelsen av att en vidgad diskussion om innehåll och inriktning av biståndet kommer till stånd inför nästa etapp. Effekterna av biståndet måste då ses från mottagarens håll. Det måste utvecklas ett nära samarbete mellan givare och mottagare. Jag har ännu i starkt minne upplevelserna i ett par tre u-länder då jag deltog i den första resa som gjordes av ett utskott i Sveriges riksdag för att knyta kontakt med mottagare av svenskt bistånd. Vi mötte, minns jag, representanter för Tanzanias regering, som en smula trevande redogjorde för detta lands första utvecklingsplan där varje bidrag utifrån tedde sig både behövligt och lämpligt. Vi besökte också Tunisien och fick bl.a. demonstrerat en svensk insats som där höll på att genomföras. Den omfattade ett barnsjukhus. Det var utomordentligt omsorgsfullt planerat här hemma och med svenska standardkrav som måttstock. I ingetdera av dessa fall blev våra prestationer i förhållande till mottagaren lyckade. Vi var ute på ett för Sverige helt oprövat område och våra partner kunde inte formulera sina behov. Detta var i begynnelsen av svenskt u-landsarbete. Det var emellertid inte så länge sedan. Men vi har ändå under de tio år som gått lärt oss en hel del och framför allt har vår motpart skaffat sig erfarenhet. Vi vet att projekt som inte är väl inordnade i en sammanhållen planering har stora utsikter att gå snett. Vi har blivit alltmer övertygade om att ekonomisk utveckling är nära förbunden med social utveckling och att ekonomisk utveckling är av begränsat värde så länge den inte minskar rådande ekonomiska och sociala klyftor. Därför är det väsentligt att de sociala aspekterna inlemmas i alla biståndsinsatser och att ekonomisk och social utveckling understöds och att en fast politik förs som syftar till att utjämna ekonomiska och sociala olikheter.

Med utgångspunkt i det tidigare utlåtandet hårdrar man fattigdomskriteriet. Eftersom utskottsmajoriteten gentemot den socialdemokratiska reservationen åberopar detta tidigare utlåtande finns det skäl att påminna om att i detsamma betonas betydelsen av en långsiktig planering; detta sagt eftersom majoriteten med sina förslag, vilka redan ventilerats så mycket här i dag, sätter denna metodik på spel.

Den diskussion som i dag har utvecklat sig kring dessa frågor är i många avseenden märklig. Jag har ett intryck av att man nog inte så litet söker vilseföra riksdagen och allmänheten beträffande vad det egentligen är frågan om. Det sker ju ändå ett samråd mellan regeringen och riksdagen i dessa svåra frågor. Det är förvisso inte lätt att hitta någon metod där man ger riksdagen möjlighet att bli informerad i sådana här i och för sig viktiga utrikespolitiska frågor och samtidigt göra det så att det inte blir stötande eller svårt med hänsyn till samarbetet med dessa länder. Men det sker som sagt en sådan information. Innan vi slutförde behandlingen av detta utskottsbetänkande denna vår fick vi information om de ramar som regeringen nu tänker sig för de olika länderna året 1976/77. Det är alltså som jag ser det en god sak i denna kontakt mellan regering och riksdag. När det gäller det mycket omtalade Nordvietnamprojektet var, som herr Arne Geijer i Stockholm redan har sagt, utrikesutskottet informerat innan avtal slöts. Det förutsätts väl ändå att utrikesutskottets ledamöter för sin information vidare till partigrupperna. Men är det inte i själva verket så att det inte så mycket gäller metoden utan mer att det här var ett projekt som utskottsmajoriteten anser vara för stort och tillkommet i fel land? Dessutom är det uppenbart att centerpartiet inte kan få det att kännas förenligt med sin egen filosofi om hur industrialisering skall gå till. Eftersom jag är av den meningen att det är mottagarlandets egen planering som måste vara avgörande om man skall lyckas med projekten, kan jag inte finna att det är det svenska centerpartiets idéer om hur man bör industrialisera i Sverige som skall vara vägledande när vi hjälper Nordvietnam att få till stånd en industrialisering. Dessutom vet jag inte om herr Korpås är beredd att gå ut till svenska bönder och säga att det var synd att de slutade med svedjejordbruket. Det är väl ändå så att någonting måste hända även i u-landsvärlden, som för den fram mot moderna tider. Alltnog, det synsätt som i växande grad kommit att tillämpas för vårt bilaterala bistånd, nämligen att inordna detta under mottagarens ledningsansvar, stämmer också väl med det handlingsmönster som förordas i FN-sammanhang numera. U-länderna har där allt bestämdare hävdat sin suveränitet. De fattigare länderna nöjer sig inte längre med att vädja om u-hjälp. Man begär i allt bestämdare toner eftergifter från i-länderna när det gäller olika politiska arrangemang, monetära frågor, handel, sjöfart etc. Efter samma linje handlar man om man nu sitter ned och diskuterar och kommer till samförstånd med resp. mottagarland om program och utvecklingsmål. Det blir alltmer angeläget att vi ser vår biståndspolitik som en del av en total politik i förhållande till u-länderna. De omställningar detta innebär för oss måste nu noga prövas. De uppoffringar detta kan innebära kan inte kvantifieras på samma sätt som enprocentsmålet, men är lika viktiga att analysera till sina totala verkningar i folkhushållet som när det gäller fördelningen på olika grupper bland vårt folk. Vi har nu alltför länge informerat om u-hjälp medelst en beskrivning av ett exotiskt u-land, där något svenskt projekt genomförs. Nu begär man i växande grad här hemma från olika håll — universitet, skolor, fackföreningar, studiecirklar — underlag för fördjupade kunskaper om vad som egentligen händer i en utvecklingsprocess. Hur förändras människors förhållanden? Vem drar nytta av framstegen som görs? Vilka krafter styr dessa förändringar? Det vill man veta. Här finns nu givna uppgifter för forskningen och informationen. En mycket påtaglig faktor som intresserar allt fler vad gäller inflytandet på utvecklingen är det internationella kapitalet och dess verkningskraft genom bl.a. de internationella företagen. Att svensk fackföreningsrörelse har sin uppmärksamhet riktad på dessa förhållanden och ser på utvecklingsfrågorna kopplade härtill kan inte förvåna någon. Mer uppseendeväckande är det när ärkebiskopen synes så klart se sammanhangen mellan svenska ekonomiska intressen utvecklade i de fattiga länderna och levnadsvillkoren för människorna där. Jag antar att han också anknyter till behovet av fortsatt offervilja här hemma. Dessa frågor har jag velat aktualisera, då jag menar att de nu måste bli centrala i vårt planeringsoch upplysningsarbete. Visst skall vi, det rika Sverige, ställa upp i nödsituationer, ge katastrofhjälp. Visst skall vi tänka på de allra fattigaste. Men vi måste också mycket mer bearbeta utvecklingsproblemen från annan utgångspunkt. Vårt tidigare ställningstagande att lägga vikt vid val av samarbetspartner står sig, ty — för att åter citera ur utskottsutlåtandet 1970, fullt avsiktligt från ett avsnitt hämtat ur en mittenmotion det året —- det ”är också klart att utsikten till goda resultat kan vara beroende av i vilket land insatsen görs.

Herr talman! Jag vill avslutningsvis ta upp en sak som jag länge ivrat för och sökt medverka till att öka intresset mera allmänt för. Jag syftar på kvinnans ställning i utvecklingsprocessen. Kanske jag vågar påstå att då saken först lanserades i svensk biståndspolitik, under Ulla Lindströms tid, var man så tidigt ute att förståelsen i de internationella sammanhangen inte var överväldigande. Det var svårt att genomföra projekten, och det vore överdrift att påstå att de var inordnade i en totalplan i resp. land. Men de var rätt tänkta och satte sina spår. Kanske var de en av utgångspunkterna för genomförandet av det internationella kvinnoåret 1975. Vad jag nu vill vädja om hos biståndsministern är svenska insatser vid förberedelserna för deltagandet i Mexicomötet, med syfte att realistiskt och bestämt ta upp frågan om kvinnans roll i utvecklingsprocessen. Det angreppssätt som den svenska delegationen i övrigt skall tillämpa på huvudfrågan, med betoning av en förändrad roll även för mannen, kan väl användas också i u-landssammanhang, men där synes det mig ändå vara nödvändigt att just nu främst utgå från den verklighet som råder. Och vet man någonting om denna måste man ropa högt för att få den bearbetad.

Allt det här är kända förhållanden, men därför får det inte försummas under kvinnoårets aktiviteter. Med frågan om kvinnors förhållanden hör intimt samman med befolkningsproblemen, som uppmärksammas ganska litet vid årets riksdagsbehandling av utvecklingssamarbetet. Vi vet hur central denna fråga är för mänskligheten men också att man vid FN-konferensen i Bukarest förra hösten slog fast hur nära sammanknutna lösningarna är med utvecklingsproblemen i stort. Här lika litet som i andra sammanhang öppnas någon genväg. Man måste angripa de grundläggande bristerna, och detta är vår biståndspolitik inställd på och avsedd för. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som har herr Arne Geijer som första namn och i övrigt till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Två korta punkter. För det första: Har verkligen inte ett projekts storleksordning betydelse för om riksdagen bör underrättas eller inte? Är det fråga om små och mindre betydande avtal är sådan underrättelse icke nödvändig. Det har riksdagen slagit fast, och därom råder inga meningsmotsättningar. Men är det fråga om projekt av storleksordningen 770 milj.kr. blir överenskommelsen en sådan som grundlagen talar om, en överenskommelse av större vikt, och då skall riksdagen underrättas. För det andra: Fru Lewén-Eliasson kan väl inte gärna mena att riksdagen är underrättad, om utrikesutskottet under några timmar till sitt förfogande får en stencilerad papperslapp, som därtill är strängt förtrolig och som av vederbörande utlämnare av uppgifterna lämnas utan ansvar för ämbetsverket i fråga, som uttryckligen frånsäger sig sådant ansvar! En sådan metod för bundenhet i fråga om riksdagen överensstämmer i varje fall inte med svensk statsrätt och svensk konstitution.
Herr talman! Till herr Hernelius vill jag säga att det, som jag tidigare försökt förklara, inte är så utomordentligt lätt att fastlägga en rutin för hur detta samarbete mellan regeringen och riksdagen skall äga rum. Detta är en fråga som vi har diskuterat i flera år. Jag tycker att det är rent oförsynt att bara säga att det överlämnas en papperslapp och låta det gälla som betygsättning för de ansträngningar som nu görs att underrätta riksdagen i mycket god tid om de ramar som man ämnar tillämpa i resp. mottagarland. Man begagnar de möjligheter som kommit fram vid tidigare samråd om dessa frågor. Tills det kommer något konkret utformat uppslag till hur man skall gå till väga får vi väl tillämpa den nuvarande ordningen. Det har efterlysts sådana förslag, men det har inte kommit några här i dag. Därför tycker jag att man kan avstå från den här nonchalanta hållningen. Till herr Korpås vill jag säga: Jag vill inte påstå att han inte får ha sina uppfattningar — jag har respekt för alla människors uppfattningar. Vad jag försökte framhålla var att om man skall utveckla ett samarbete med t.ex. Nordvietnam, har vi att underordna oss den nordvietnamesiska planeringen och Nordvietnams idéer om hur det landet skall utvecklas. Vi kan inte tillämpa våra egna filosofier. Vill vi inte samarbeta på de grunderna, skall vi inte ha ett samarbete med de länder det gäller. Sedan vi valt länder skall vi förtroendefullt gå in i ett samarbete med ledningen för dessa länder. Kan vi inte det, skall vi avstå från ett samarbete med landet i fråga.
Herr talman! Jag kan hålla med fru Lewén-Eliasson på en punkt: Hur riksdagen skall underrättas är ingen lättlöst fråga. Men den nuvarande ordningen är inte bra, och man kan icke säga att riksdagen underrättas genom den metod man använt i utrikesutskottet. Det är inte jag som är oförsynt när jag påpekar detta — det är själva faktum som är oförsynt.

Herr talman! Jag antar att herr Korpås inte med det senaste yttrandet avser att det inte har utvecklats någon dialog och att icke Nordvietnam varit berett att lyssna på synpunkter som förts fram från svensk sida. Det vore önskvärt att herr Korpås gjorde en kommentar till den frågan.

Herr talman! Jag ser att biståndsministern är närvarande i kammaren, och jag vill därför begagna tillfället att bemöta den del av hennes anförande som handlade om Zambia. Fru Sigurdsen sade att folkpartiet och moderaterna har olika resonemang om kopparpriset och kommit till olika resultat i fråga om anslaget till Zambia. Ja, vad är det för märkligt i det? Har vi olika resonemang, bör vi väl komma till olika resultat. Det tycker jag är fullt logiskt. Vi i folkpartiet har kommit till det resultatet att vi vill öka hjälpen medan moderaterna vill minska den. Folkpartiet anser att den centrala roll Zambia spelar för den politiska utvecklingen i södra Afrika motiverar att vårt stöd höjs — vi föreslår 10 milj.kr. mer än regeringen. Och, fru Sigurdsen, det var väl i alla fall regeringen som i sin proposition började tala om kopparpriserna och koppartillgångarna. Och regeringen skrev i sin proposition att kopparpriserna radikalt försämrats. Det är detta vi erinrar om i vår reservation — situationen för Zambia är inte så ljus som framhålls i propositionen eller i moderaternas motion. Skillnaden mellan oss och moderaterna är inte bara att de vill sänka och vi höja — utan också att deras resonemang om kopparpriserna, lika litet som resonemanget i propositionen, inte är ett underlag för bedömningen av biståndet till Zambia. Förändringar i råvarupriser och liknande förhållanden är ingenting att bygga ett långsiktigt bistånd på. Jag tycker att fru Sigurdsen genom det sätt hon framställde detta på lade dimridåer kring den här frågan. Jag skulle vilja be fru Sigurdsen om svar på frågan: Varför vill regeringen inte öka stödet till Zambia till en mera rimlig nivå och därigenom öka landets möjligheter till frihet och en oberoende ställning? Herr talman! Jag vill sedan säga något om olika former för biståndsverksamheten. Till utvecklingen hör framväxten av ett livskraftigt och konkurrenskraftigt näringsliv. Stöd till hantverk och småindustri bör gå hand i hand med satsningen på landsbygdsutvecklingen. Sådana insatser ingår också i det svenska biståndet till flera afrikanska länder, t.ex. Kenya, Botswana och Swaziland. Erfarenheten visar att utbyggnad av den industriella biståndskapaciteten, av större enheter, är en hörnsten i utvecklingssträvandena, vare sig det nu gäller att tillgodose behoven på den inhemska marknaden eller att skapa en framgångsrik export och därmed öka exportinkomsterna. Vad beträffar samverkan mellan näringsliv och biståndsmyndigheter vill jag ta upp den principiella synpunkten och ta ett exempel från Sverige. När en Norrlandskommun vill stärka sysselsättningen på sin ort försöker den dra till sig industrier. I fråga om större satsningar finner vi det vara naturligt att en samverkan sker mellan staten och de privata företag som är villiga att starta tillverkning i Norrland. I den blandekonomi som råder i vårt land är alla partier ense om denna samverkan. Från folkpartiets sida finner vi det vara lika naturligt att en samverkan sker mellan näringsliv och biståndsmyndigheter när det gäller att bygga upp en industriell kapacitet i u-länderna. I det helt övervägande antalet u-länder är man intresserad av att dra till sig utländskt kapital och kunnande.

Investeringarna bör göras i samråd med uländerna och i enlighet med deras lagar och förordningar.” Det viktiga är att se till att investeringar och andra former för överförande av teknologi och kapital sker på sådant sätt att utvecklingseffekten för u-landet i fråga blir så stor som möjligt. För att det skall ske behöver ökad uppmärksamhet ägnas åt dessa frågor. Det gäller att finna kombinationsmöjligheter mellan bistånd och industri som kan bidra till att lösa u-ländernas problem, inte att sätta in något förtäckt stöd till svenskt näringsliv. Av den anledningen är vi kritiska mot den snabba höjningen av varubiståndet — ett utbyggt varubistånd på industrisidan kant.o.m. hämma uppbyggnaden av industrikapacitet i u-länderna. Med andra ord: Att vi okritiskt skickar varor som bistånd kan betyda att vi konkurrerar ut en egen produktion i u-länderna eller slår ihjäl tilltänkta industriprojekt. För svensk industri slår också varubiståndet väldigt slumpartat och kan snedvrida konkurrensförhållandena inom landet. Helt naturligt beror varubiståndsbeställningar på faktorer som företagen själva mycket litet kan och bör påverka. Nej, skall man kunna engagera det kunnande och den u-landserfarenhet som finns inom industrin på ett maximalt utvecklingsfrämjande sätt, så måste man syfta till att bygga upp u-ländernas egna industrier, deras egen produktionskapacitet. För att stimulera fram sådana insatser behövs en utvidgning av investeringsgarantisystemet, som industribiståndsutredningen lämnade förslag till häromåret men som regeringen ännu inte genomfört. Man bör också inrätta ett utvecklingsbolag som kan förmedla kapital och expertis, inte minst till de u-landsregeringar som engagerat sig i projekt tillsammans med svenska företag. U-ländernas regeringar föreslår ofta en samverkan där utländska företag inbjuds att gå in både med en minoritetsandel av aktiekapitalet och med företagsledande personal under en uppbyggnadsoch inkörningsperiod. Detta bör vi från svensk sida stimulera — liksom vi bör medverka till att finna lämpliga former för överförande av utländska investeringar i inhemska händer. Genom att inrätta ett utvecklingsbolag, som kan ge råd till berörda u-länder och företag, skulle man kunna övervinna många av de praktiska problem som i dag hindrar många mindre och medelstora företag att engagera sig i u-landsverksamhet. Erfarenheterna från Danmark, där man har ett sådant bolag, visar klart den positiva roll ett utvecklingsbolag kan spela. : Några ideologiska betänkligheter tycker jag inte den svenska regeringen behöver ha. Det vore att på u-hjälpen tillämpa en socialistisk renlärighetsdogm, som socialdemokraterna funnit olämplig att tillämpa här hemma. Det faktum att det här rör sig om kapital och kunnande som passerar nationsgränser kan ju inte gärna vara ett argument för att inta en fientlig inställning till samverkan industri-biståndsmyndigheter. U-länderna bör själva få avgöra om sådan samverkan kan bli av betydelse för dem. Anser de det — och det gör de flesta u-länder — är det orimligt att Sverige för en så stelbent u-landsoch biståndspolitik att man inte kan skapa den institutionella ram som behövs för. att stödja sådana lösningar. Man skall emellertid inte inbilla sig att industrialiseringsprocessen kommer att vara problemfri. En komplikation är att i-landsteknik förutsätter rik tillgång till kapital, goda kommunikationer, administration, reservdelar, utbildad personal och effektiv marknadsföring. Den kanske därför passar dåligt för ett u-land, där många av dessa ting saknas. Här måste man pröva om inte en mindre kapitalintensiv teknik, en för u-länderna anpassad ”lagomteknik” kan utvecklas — en teknik som skapar fler sysselsättningstillfällen. Man lider som bekant av brist på sysselsättning även i u-länderna. Jag är för min del övertygad om att svenska företag här skulle kunna hjälpa till att utveckla dessa lagommetoder, som i större utsträckning tar hänsyn till u-ländernas behov. Detta är en av de frågor vi vill att biståndspolitiska utredningen skall få i uppdrag att pröva. Den bör också pröva hur ett delat ägarskap skall kunna stimuleras och hur vi skall medverka till att utländska investeringar så småningom överförs i inhemska händer. Sverige har mycket goda förutsättningar att tillgodose u-ländernas ökade krav på ett bredare samarbete än bara det strikt biståndspolitiska. Vi har ett kunnande inom svensk industri, inte minst när det gäller att bygga anläggningar och organisera företagande/marknadsföring, som för våra samarbetspartner borde kunna vara en kanske större tillgång än själva storleken på våra finansiella överföringar. Vårt land saknar ett kolonialt förflutet och uppfattas därför i det internationella samarbetet stå för strävan efter nationellt oberoende, frihet och rättvisa. Det här är ett viktigt kapital. Det gör att samarbetet redan från början kan bli förtroendefullt gentemot u-länderna. U-länderna behöver inte misstänka att vi är ute i några dolska, nykoloniala avsikter. Inom svensk industri finns också en verklig beredskap att gå ut med sitt kunnande och låta u-länderna själva ta ett betydande ägaransvar, gärna majoritet, och så småningom avveckla det svenska engagemanget om u-landet i fråga önskar det. Det finns därför sällsynt goda förutsättningar för att vi skall kunna skapa underlag för ett brett samarbete, där kunnandet inom svensk industri tas till vara och där samtidigt u-ländernas utvecklingsbehov blir styrande. Herr talman! Jag vill än en gång betona att det inte är fråga om att kalla ett affärsengagemang för bistånd. Det bör vara fråga om att erbjuda u-länderna det bredare samarbete för deras egen utveckling som de i växande utsträckning själva önskar. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga några ord om den insats som missionen har gjort i u-länderna. Långt innan begrepp som u-land och u-hjälp var skapade fanns missionens hjälpverksamhet bland de fattigare och förslavade folken. Verksamheten vid missionsstationerna och i den omgivning den nådde ut till var präglad av s.k. praktisk kristendom. Denna bestod av arbete med att öka läsoch skrivkunnigheten, medicinsk verksamhet, initiativ för vattenförsörjning samt rådgivning inom handel och jordbruk. Jag tycker att dessa insatser av missionen är värda att berömmas och vara tacksam för, och jag vill understryka det i den här debatten. Missionen har varit banbrytare både opinionsmässigt och praktiskt för den u-hjälp Sverige nu lämnar. Fröken Hörlén kommer att närmare utveckla synpunkterna i reservationen 25, där vi i folkpartiet yrkar att missionen och andra frivilliga organisationer skall ges resurser för förmedling av både biståndsoch katastrofhjälp, och jag vill därför nu nöja mig med dessa uppskattande ord. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som är underskrivna av folkpartiets representanter i utskottet.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något i anledning av den socialdemokratiska reservationen vid punkten 3, Biståndsutfästelser. Som framgår av utskottsbetänkandet har det lyckats moderaterna att få stöd från centerpartiet och folkpartiet för kravet i sin partimotion 246. Detta sökte herr Korpås för en stund sedan tillbakavisa genom att citera ur utskottsbetänkandet, men om han vore här nu skulle jag säga till honom att läsa innantill. Direkt före det herr Korpås citerade står nämligen att läsa följande: ”I motionen 246” — jag vill anföra att det är moderaternas partimotion —- ”under rubriken ”Biståndsutfästelser” står”: ”Då det visat sig att nämnda fullmakt enligt vår mening kommit till användning långt utöver vad som åsyftades, föreslår vi härmed att nämnda fullmakt återkallas. Vill regeringen begära ett annat och mer inskränkt bemyndigande kan den hos riksdagen senare begära ett sådant.” ” Är det då möjligt att påstå att centerpartiet och folkpartiet inte hängt på moderaternas motion och dess yrkande? Naturligtvis har motionens skrivning inte i sin helhet återgivits i utskottets betänkande; då hade syftet framstått alltför klart för den observante läsaren. Frågan gäller regeringens fullmakt att göra bilaterala biståndsutfästelser, som man genom att återge regeringsformens 10 kap. 2 § vill ge intryck av står i strid mot grundlagen. Den frågan har prövats av konstitutionsutskottet. Jag skall senare återkomma till den saken. Först vill jag säga något om den moderata motionen, som utskottsmajoritetens skrivning ansluter sig till. Jag vill citera några rader ur motionen: ”En fullmakt av liknande slag, ehuru av ringare omfattning, tillkom år 1968 och var då avsedd att möjliggöra kreditutfästelser för längre perioder. År 1972 borttogs skillnaden i detta avseende mellan gåvor och krediter, samtidigt som bemyndigandets storlek utökades. Enligt då gällande grundlag var en sådan fullmakt näppeligen tillåten. Från den 1 januari 1975 gällande grundlag ger en möjlighet att besluta anslag för längre tid än ett budgetår.” Detta står alltså att läsa i den moderata motionen 246. När man läser detta kan man givetvis med Dagens Nyheter ställa frågan: Vad är det då man på ett håll bråkar om och på ett annat håll är orolig för? Man kan måhända från visst håll instämma i tidningens konstaterande, när den skriver: ”—-—-- om de borgerliga i utskottsmajoriteten verkligen velat ifrågasätta den grundläggande principen om långsiktig landprogramme ring, så har de inte gjort det särskilt hårt eller klart.” Det hela har emellertid sin förklaring. Som kammarens ledamöter vet har konstitutionsutskottets dechargebetänkande i dag offentliggjorts. Av det betänkandet framgår att utskottet ingående har granskat den svenska biståndsverksamheten, bl.a. vad gäller fleråriga biståndsutfästelser och avtal om utvecklingsbistånd. Jag skall inte mera ingående kommentera detta. Det får vi möjlighet till i en kommande dechargedebatt. Det hade emellertid varit i hög grad önskvärt om kammarens ledamöter hade haft möjligheter att ta del av detta betänkande före sitt ställningstagande till utrikesutskottets betänkande på denna punkt. Det skulle därför vara frestande att i kammarens protokoll läsa in utskottsmajoritetens skrivning. Det skall jag emellertid avstå från att göra och endast ange några rader som berör den fråga som vi just nu diskuterar. Utskottet skriver: ”Som framgått erhåller utrikesutskottet förtrolig information från regeringen om planeringen av utvecklingsbiståndet till olika länder på längre sikt. Vidare har riksdagen av de skäl som angetts i det föregående avvisat tanken på en regel som skulle tvinga regeringen att underställa riksdagen samarbetsavtalen i fråga. Från de synpunkter konstitutionsutskottet har att företräda synes ej anledning föreligga att ändra den praxis som föreligger beträffande hithörande frågors behandling. Ej heller har utskottet kunnat finna att regeringen utnyttjat det bemyndigande som riksdagen lämnat att göra fleråriga biståndsutfästelser på ett sätt som strider mot grundlagen.” Herr Hernelius och herr Werner i Malmö delar inte utskottsmajoritetens mening utan riktar i en reservation anmärkning mot fru statsrådet Sigurdsen. Den anmärkningen delas dock inte av centerpartiets och folkpartiets representanter i utskottet, vilka har ett särskilt yttrande i anslutning till konstitutionsutskottets uttalande. Med det anförda vill jag ha slagit fast att det i moderaternas partimotion, nr 246, framförda påståendet att den fullmakt regeringen fått inte skulle vara tillåten har underkänts av konstitutionsutskottet, som är det utskott som har att pröva dessa frågor. Här står moderaterna ensamma om sin mening. I utrikesutskottet sluter emellertid centerpartiet och folkpartiet upp på en linje som står i motsatsställning till konstitutionsutskottet, ty även moderaterna har ju meningen att den nya grundlagen ”ger en möjlighet att besluta anslag för längre tid än ett budgetår”. Nu är det emellertid inte det formella utan det materiella innehållet som är det väsentligaste för utskottsmajoriteten, även om man söker dölja sig bakom det förra i sin skrivning. Det är biståndet till Nordvietnam, Cuba och Zambia saken verkligen gäller. Jag hade här avsett att säga någonting om detta. Det har emellertid redan blivit väl belyst av en rad talare från socialdemokratiskt håll, så jag skall inte förlänga debatten på denna punkt. Låt mig endast konstatera att här vill den borgerliga utskottsmajoriteten söka åstadkomma en rättning höger i biståndspolitiken. Genom bifall till utskottsmajoritetens skrivning på denna punkt skulle man åstadkom ma detta — kanske inte omedelbart men så snart det blir politiskt möjligt. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få understryka betydelsen av ett bifall till reservationen 3 i utrikesutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Herr Adamsson är ute i god tid. Konstitutionsutskottets betänkande skall vi diskutera på tisdag, och då hoppas jag vi får en debatt om det. Herr Adamsson tar upp det i dag, på onsdagen veckan före. Det må han ha rätt till och det har kanske sitt intresse. Jag vill bara säga att han omnämnde helt korrekt den reservation till konstitutionsutskottets betänkande som finns från två moderater. Däremot omnämnde han inte att det också finns ett särskilt yttrande från herrar Fiskesjö, Jonnergård, Nordin, Kindbom och Lindahl i Hamburgsund , som säger att när det gäller ett projekt av så omfattande karaktär som DRV-programmet bör riksdagen på ett tidigt stadium få mer ingående information än vad som här har varit fallet. Det hör också till bilden, herr Adamsson. Sedan, beträffande utrikesutskottets betänkande, vill jag bara säga att man får skilja mellan tidigare grundlag och nuvarande. Enligt tidigare grundlag var flerårsutfästelser icke möjliga. Den saken trodde jag var ostridig. I fråga om den nya grundlagen är sådana utfästelser möjliga men under starka inskränkningar och med betonande av vilka slag av utfästelser det gäller. Det kan gälla utfästelser i samband med organisationsförändringar, principbeslut osv. Vi skall inte gå in på detaljerna här, men så är läget. Jag vill säga att herr Adamssons referat rubbar inte vår ståndpunkt inom moderata samlingspartiet i denna del. Jag vill också gärna tillägga att det torde vara lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än att få en reservation mot regeringen godkänd av den socialdemokratiska och kommunistiska majoriteten i konstitutionsutskottet.

Herr talman! Tillåt mig att ge ett erkännande åt herr Hernelius. Han har lyckats med någonting i utrikesutskottet som han emellertid misslyckats med i konstitutionsutskottet, nämligen att få folkpartiet och centerpartiet att sluta upp kring en motion från moderata samlingspartiet. Det var den saken, herr Hernelius, jag ville belysa med mitt anförande. Jag skall inte ta upp något resonemang om den tidigare och den nuvarande grundlagen. Jag tror att herr Hernelius och jag har ungefär samma bedömning, nämligen att den nya grundlagen i detta avseende är mera liberal än den tidigare. Vad som har inträffat är att herr Hernelius riktat en anmärkning mot statsrådet Sigurdsen i fråga om tillämpningen av den gamla grundlagen. Det har helt underkänts av majoriteten i konstitutionsutskottet. Sedan, herr Hernelius, uttryckte jag mig kanske litet oklart här, men jag nämnde faktiskt att det förelåg ett särskilt yttrande från centerpartiets och folkpartiets representanter när det gäller konsti tutionsutskottets betänkande. — Jag vill bara ha anfört detta till protokollet.

Herr talman! Till herr Adamsson vill jag först säga, när han uppmanar andra av kammarens ledamöter att läsa innantill, att han kanske också själv bör göra det litet mera noggrant när han refererar vad som står i utrikesutskottets betänkande nr 4. Mitt på s. 9 står ett direkt citat från motionen 246. Det citatet slutar där utskottet fortsätter med stycket: ”Vid 1973 års riksdag —-- behandlades frågan huruvida” osv. Det ena är alltså ett direkt citat ur motionen, medan det andra gäller riksdagens behandling av frågan. Det är ju en avsevärd skillnad.

Då det gäller sakfrågan i detta avseende vill jag hänvisa till vad som tidigare har sagts i ärendet av förste vice talmannen Torsten Bengtson och Sture Korpås. I mitt anförande här skall jag uppehålla mig vid centerpartiets syn på Sveriges utvecklingssamarbete med några speciella länder, nämligen Bangladesh, Indien, Tanzania, Pakistan och Sudan, vilka länder förekommer under punkten 6 i utrikesutskottets betänkande nr 4. I centerpartiets partimotion 1975:729 har vi föreslagit att de medel som frigörs genom den successiva nedtrappningen av det svenska biståndet till Cuba som förste vice talmannen Bengtson tidigare i dag har redogjort för bör tillföras länderramarna för Bangladesh och Indien. Motivet för detta är givetvis att behoven i dessa länder alltjämt är mycket stora och under kommande budgetår sannolikt kommer att växa ytterligare. Vi har sålunda begärt att riksdagen för budgetåret 1975/76 skulle fastställa planeringsramen för Bangladesh till 130 milj.kr. — vilket är 30 milj.kr. mer än vad budgetpropositionen föreslår — och för Indien till 260 milj.kr. — även detta ett belopp som utgör 30 milj.kr. mera än vad som upptagits i budgetpropositionen. Vid utskottsbehandlingen har vi tillsammans med folkpartiet i reservationerna 7 och 15 stannat för beloppen 125 milj.kr. till Bangladesh och 255 milj.kr. till Indien. I dessa reservationer har vi understrukit angelägenheten av att realistiska planeringsramar åsätts programländerna, så att anslaget till katastrofbistånd inte i förväg skall behöva specialdestineras till vissa programländer för att möta de konstaterade behoven där. Så långt det är möjligt bör katastrofbiståndet vara fritt från speciella åtaganden så att det i sin helhet kan tas i anspråk i samband med insatser vid katastroftillfällen. Den internationella prisutvecklingen har, som sägs i budgetpropositionen, drabbat Indien mycket hårt. Skördarna har också slagit fel, vilket medverkat till att Indiens biståndsbehov har ökat kraftigt. Detta land är därtill i den situationen att det totala nettobiståndet har minskat under de senaste åren trots höjda bruttoanslag. Detta beror på landets ökande skuldtjänst. I sådana fall utgör skuldkonsolidering en viktig och ändamålsenlig form för bistånd. I det sammanhanget bör påpekas att strävandena att åstadkomma en långsiktig internationell överenskommelse i skuldkonsolideringsfrågor fortsätter. För Indiens vidkommande är en sådan överenskommelse jämte en väsentligt ökad planeringsram av stor betydelse för möjligheterna att bemästra landets nuvarande svårigheter. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 7 och 15 vid utrikesutskottets betänkande nr 4. För Tanzania föreslås i budgetpropositionen en planeringsram för kommande budgetår av 250 milj.kr., vilket med 50 milj.kr. överskrider vad SIDA har begärt under denna länderram. I centerpartiets partimotion framhåller vi att självfallet är varje ökning till Tanzania angelägen, särskilt med hänsyn till den akuta livsmedelsbrist som på senare tid har drabbat landet. Enligt vår bedömning måste emellertid hänsyn tas även till de övriga av våra programländer som nu lider under svår hungersnöd, som fallet är med Bangladesh och Indien. Det har gjorts en ambitiös satsning på en allsidig utveckling av landsbygdsnäringarna i Tanzania. Detta inger förhoppningar om att livsmedelsläget där skall förbättras. Denna satsning sker i dag inom ramen för det anslag som SIDA begär. Dock föreslår vi i partimotionen en förhöjning med 10 milj.kr. i förhållande till vad SIDA begär, detta med hänsyn till den brist på finansiella resurser som försvårar genomförandet av de utvecklingsplaner som jag nyss berörde. Centerpartiets förslag i partimotionen är alltså att planeringsramen för Tanzania under budgetåret 1975/76 fastställs till 210 milj.kr., 40 milj.kr. lägre än vad som föreslås i budgetpropositionen men 10 milj.kr. högre än enligt SIDA:s framställning. Om livsmedelsläget i landet skulle förvärras eller risk uppstå att utvecklingsplanerna varaktigt försenas förordar vi i motionen att extra bidrag till Tanzania över anslaget för katastrofbistånd övervägs. Vi har alltså möjligheter att den vägen bistå Tanzania i en akut situation även i framtiden. I utskottsbetänkandet har synpunkterna i centerpartimotionen följts upp i reservationen 19. Där konstaterar centerpartiets utskottsrepresentanter att länder som Indien och Bangladesh får anses befinna sig i en permanent katastrofsituation på grund av bl.a. väderleksförhållanden. Det är därför befogat att höja dessa länders planeringsramar utöver propositionens förslag. Situationen i Tanzania är dess bättre, som vi bedömer det, inte av den arten att det nuvarande svåra läget kan väntas bli bestående för överskådlig framtid.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 Till sist, herr talman, några ord om Sveriges utvecklingssamarbete med Pakistan och Sudan i framtiden. I centerpartiets partimotion framhåller vi att i takt med att vårt land i en framtid kan trappa ned sina biståndsåtaganden till vissa av våra nuvarande programländer bör planering påbörjas för nya programländer, om intresse föreligger i resp. länder. Vi nämner i vår motion just Pakistan och Sudan. Det svenska biståndet till dessa länder trappades ner eller avbröts helt i samband med svåra inre oroligheter, som gjorde praktiskt utvecklingssamarbete omöjligt. Numera torde emellertid i de båda länderna så stabila politiska förhållanden ha inträtt att goda skäl finns för vårt land att återuppta det tidigare avbrutna biståndssamarbetet med dessa länder när det ekonomiska utrymmet har skapats. Utskottets majoritet har förordat en planeringsram om 30 milj.kr. för Pakistan kommande budgetår, dvs. 10 milj.kr. mer än budgetpropositionen föreslagit. Utskottet har som bakgrund för sitt ställningstagande tagit fasta på att den ekonomiska utvecklingen i Pakistan lidit ett bakslag genom den förödande översvämning som drabbade landet under sensommaren 1973. Livsmedelslager och växande grödor drabbades av stora skador genom denna katastrof. Likaså har oljekrisen förorsakat Pakistan kraftigt höjda priser på petroleumprodukter, handelsgödsel, vete och industriprodukter. När det gäller Sudan erinrar utskottet om riksdagens uttalande på grund av utskottets betänkande 1974:3 om en aktiv prövning av möjligheterna att göra fortsatta biståndsinsatser i Sudan.